Herr talman! Jag är alltid lika fascinerad och förvånad när jag har lyssnat till Johan Olssons anföranden. Det gäller såväl i denna fråga som i många andra frågor. Han har en rad vändningar när han angriper ett problem som för mig är helt nya och främmande. Han säger att det är meningslöst att diskutera med den som har en helt annan uppfattning än man själv har. Jag kan inte förstå annat än att jag i min verksamhet — jag har varit politiskt organiserad sedan jag var ungefär 15 år — på basis av en massiv erfarenhet lärt mig motsatsen, att den enda man kan diskutera med är den som har en annan uppfattning. Det tjänar ju inte något till att försöka diskutera med den som har samma uppfattning som man själv har. Jag föreställer mig att förutsättningen för en diskussion är att det finns vissa olikheter i utgångspunkterna. Det är väl inte någon större risk att Johan Olsson och jag skulle sakna olikheter därvidlag. Det var en mycket intressant social moral som Johan Olsson här, tydligen fullständigt omedvetet, gjorde sig till tolk för. Jag tror faktiskt att denna sociala moral speglade något av borgerlighetens åsiktsförskjutning under de år som förflutit sedan mitten av 1970-talet och fram till nu. Vad Johan Olsson egentligen sade var ju att vi i tider som dessa måste behandla allt företagande med sådan varsamhet att vi inte lägger några som helst hinder, eller att vi lägger så små hinder som möjligt, i vägen. Det måste logiskt leda fram till att vi lämpligen bör avstå från allt som kan angripa den ekonomiska brottsligheten, från allt som kan angripa oskäliga vinster och osunda former av företagsamhet. Jag tycker att det är en mycket märklig samhällsmoral som utskottets talesman här gör sig till tolk för. Man skulle kunna sammanfatta den litet rått i följande sats: Fifflarna skall få lov att hålla på utan kontroll, för vi har inte råd att vara av med dem. Nu är det ju, som vi alla vet, så att vi mycket väl har råd att vara av med fifflarna. Det finns annan företagsamhet som samhället inte har råd att vara av med, och det är bra för den om man håller efter fifflarna. Det vore den naturliga och självklara moralen. Johan Olsson säger vidare att det blir så mycket av byråkrati om man börjar rota i de här sakerna. Ja, där gör sig Johan Olsson skyldig till en ny typ av borgerlig dubbelmoral. På en stor mängd andra områden har man ju inte det ringaste emot byråkratin. Jag har aldrig märkt att borgerligheten har angripit t.ex. den militära byråkratin. Byråkratin inom överstyrelsen för ekonomiskt försvar skyddar man ända därhän att man t.o.m. antar en ny lag som gäller fr.o.m. årsskiftet. Därmed lyder försvarsverksamheter av civil natur under spioneriparagrafen. Det skall alltså bli ännu svårare att få insyn i dessa verksamheter. Varenda deklarant har klart för sig att om det är något som är irriterande så är det den överdrivna och ofta orimliga uppmärksamhet som ägnas ett 100 eller 200-kronorsavdrag. När det gäller det sällsporda nit och den redlighet som taxeringsmyndigheterna lägger i dagen i fråga om att peta i en vanlig löntagares deklaration — det må avse avdrag för arbetskläder eller något annat enkelt och trivialt — har man råd med byråkrati. Samtidigt vet vi hur det ligger till beträffande kontrollen av företagen. Man har alltså där en form av byråkrati gentemot den vanlige medborgaren som jag aldrig har hört att Johan Olsson har höjt sin stämma mot. Däremot visar man orimlig slapphet och brist på resurser när det gäller kontroll av företagens deklarationer och förhållanden. Det är tydligen Johan Olssons mening att denna byråkrati på en punkt och brist på kontroll på en annan inte bara skall fortsätta, utan den skall bli ännu mera utpräglad. Vi skall lägga så få hinder i vägen för den dyrbara företagsamheten som möjligt. Nåväl, jag skulle kunna fortsätta att ironisera över detta, men jag skall inte göra det. Låt mig bara påpeka en sak. Johan Olsson menar att man på andra sätt, t.ex. genom arbetsmiljölagstiftning och liknande, har möjlighet att utöva kontroll över företagsamheten. Johan Olsson bör veta att det är just det man inte har när det gäller den typ av företagsamhet som vi vill komma åt med en etableringskontroll. Vad som är kännetecknande för den är ju inte bara att den bedriver skum ekonomisk verksamhet och undandrar samhället medel som samhället egentligen har rätt till. Förekomsten av den typen av företagsamhet innebär ju också skador på arbetsmiljön och försämrar arbetsförhållandena i allmänhet. Vi vet att de områdena går in i varandra. Ekonomiska skojare som bedriver tvivelaktig verksamhet, sådana som vi vill komma åt med etableringskontrollen, är i väldigt stor utsträckning samma människor som också utsätter sina anställda för undermåliga förhållanden på olika sätt. Vi kommer alltså åt en del av det problemet också genom en etableringskontroll. Jag tror inte att jag behöver uppehålla mig ytterligare vid det orimliga synsätt som utskottstalesmannen här gav uttryck för. Det må representera den avslöjande bild av borgerliga frihetsbegrepp och borgerligt tänkande som det faktiskt är fråga om.
Herr talman! Johan Olsson talade i väldigt stora ordalag om utvecklingen inom näringslivet och sade att man inte får hämma den. Jag vill ändå påstå att socialdemokraterna inte på något sätt vill hämma utvecklingen i näringslivet. I olika partimotioner har vi fört fram krav på näringspolitikens inriktning. Vi vill ha en mer planerad inriktning på näringspolitiken, så att vi vet vad de olika branscherna sysslar med. Det är det som är skillnaden mellan Johan Olsson och oss socialdemokrater. Litet underligt är också att Johan Olsson här talar vitt och brett om hur bra regeringen är i olika avseenden, när det gäller både NO:s och KO:s bevakning på det här området, vilken skulle kunna motverka uppkomsten av osunda företag. Vi som jobbar inom näringsutskottet vet att de här två myndigheterna vid flera tillfällen fått vidkännas minskade anslag. Vi har med oro undrat hur de skall kunna fullgöra sina uppgifter. Vi finner att dessa myndigheter skulle ha svårigheter att fullgöra uppgifter också på det här området som tydligen tar mycket tid i anspråk. Vidare har det lämnats en hel del remissvar om inrättande av basregister. Värdet av ett basregister som inte innehåller uppgifter om vem som är ägare av ett företag har kritiserats av bl.a. LO. Det instämmer vi socialdemokrater i. På något sätt talar vi förbi varandra. Jag skall inte förlänga debatten ytterligare.
Herr talman! Vad först gäller förslaget om basregister vill jag säga att detta nu redovisats för riksdagen och att arbetet på detta område går vidare. Det är ännu inte fastlagt huruvida ägarförhållandena skall ingå i basregistret eller inte. Det finns ju en hel rad andra uppgifter som man anser vara självklara i detta sammanhang. Jag vill vidhålla min uppfattning att basregistret skulle bli en bra grund att bygga vidare på för den händelse att det skulle visa sig nödvändigt att också införa någon form av branschregister. Jag har inte särskilt berömt regeringen den här gången. Jag har istället sagt att jag förväntar mig att regeringen kommer att följa de här frågorna med uppmärksamhet. Jag har också visat på en rad insatser som är gjorda och på en rad organ och förordningar som bör vara goda instrument när det gäller att komma till rätta med den ekonomiska brottsligheten. På s. 8 i betänkandet finns en lång uppräkning av sådana här åtgärder, och jag vill hänvisa till dem. Nr 141 Jag blir givetvis litet orolig när Birgitta Johansson i sitt inledningsanfö Torsdagen den rande säger att det inte längre är klart att principen om den fria 6 maj 1982 etableringsrätten kan behållas i detta land. Det visar var skiljelinjerna går. I synnerhet med hänsyn till det värde vi nu ser i den fria företagsamheten och vad den har betytt för det svenska folkhushållet tror jag att vi har all anledning att slå vakt om den fria etableringsrätten. Men vi skall givetvis se till att den här kontrollen, som sedan sätts in, blir effektiv. Jag tror inte att en etablering skulle vara möjlig att genomföra eller att den gallrar ut alla icke telser seriösa företagare. Det är väl först när de kommer i arbete som man ser vad de går för. Detta förslag innebär ökad byråkrati och stora kostnader. Jag tycker att utskottets majoritet har fattat ett riktigt beslut, när den rekommenderar fortsatt bevakning av den här frågan och avvaktande av basregistrets uppbyggnad innan man går vidare med ett branschregister.
Herr talman! Johan Olsson åberopar sig på helt andra, av honom inte på något sätt definierade eller namngivna, åtgärder för att komma åt ekonomisk brottslighet. Jag betvivlar inte ett ögonblick att det finns sådana. Vad jag däremot betvivlar är Johan Olssons, hans partikamraters och den borgerliga regeringens vilja att använda dem. Om nu Johan Olsson åberopar att det finns sådana åtgärder, får jag då ställa frågan: Skall det tolkas som en skärpt kamp mot ekonomisk brottslighet, när man i en kommande proposition vill minska utredningsresurserna för brottsförebyggande rådet?

Herr talman! Arrangemanget med offentliga styrelseledamöter tillkom ju på initiativ av den tidigare socialdemokratiska regeringen. Nu är ju vpk ett parti som utgår från arbetarrörelsens klassiska socialistiska idéer och mål. Mot den bakgrunden var det kanske naturligt att vi var en aning skeptiska mot ett sådant här laborerande i smått. Vi hade också en del invändningar mot det sätt på vilket man tänkte sig att det här skulle fungera. Vi hade det utifrån vår syn att man ju i det ekonomiska livet och samhället i övrigt har två sociala huvudkrafter, som står i motsättning till varandra. Vad det handlar om är att antingen vara den som påverkar och bestämmer eller att tillhöra dem som blir påverkade och som det bestäms över. Mot den bakgrunden har vi alltid hyst en viss reservation mot att man skall införa former av medinflytande, där det lilla ansvar som ges så att säga bara utövas på de redan maktägandes villkor. Man kan också ha en viss skepsis mot att sådana arrangemang kan innebära att den som får representera — den i praktiken egentligen starkare samhälleliga kraften som representerar flertalet — i det förekommande fallet är i minoritet. Denna person får en roll snarare av gisslan och tvingas agera i så hög grad på systemets villkor att det hela kan bli ett falskt sken. Men sådana invändningar till trots får man inte döma ut ett sådant här försök att få en ökad offentlig insyn i vissa väsentliga finansiella och ekonomiska verksamheter. En socialdemokratisk ledamot av denna kammare, Jan Bergqvist, hade för en del år sedan en motion där han betonade vikten av att man använder offentliga styrelserepresentanter på ett riktigt sätt. Man utnyttjade dem så långt det gick. Bl. a. menade han att de borde ha någon form av samordning sins emellan, så att de kunde företräda bestämda principer och en viss bestämd linje i sina olika värv och inte bara stå där som enskilda personer. Naturligtvis är det möjligt inom de begränsade ramarna att ur folkflertalets synpunkt nyttiggöra sig erfarenheter och insyn. Det är orsaken till att vi från vårt partis sida betraktar det som självklart och naturligt att ställa oss som motståndare mot de borgerliga försöken att riva ned den här verksamheten, trappa ned och begränsa den. Vi ser på många områden av samhällslivet att de borgerliga angriper de arbetandes rättigheter och befogenheter på olika sätt, att de tränger tillbaka folkflertalets sociala, ekonomiska och medborgarrättsliga ställning. Även om det ur vår synpunkt här gäller en liten samhällsaktivitet av begränsat värde, har det självfallet sin principiella vikt att vi i det här läget ansluter oss till försvaret av den offentliga styrelserepresentationen. Det som kanske understryker det bäst är en avslöjande passus i utskottsbetänkandet, första stycket på s. 6, där utskottsmajoriteten åberopar den utredare som har tittat på erfarenheterna av det här systemet. Utskottet säger att utredaren har funnit svårigheter att förena systemet med demokratiska principer. Och det skulle alltså för de borgerliga vara skälet till att försöka hålla tillbaka verksamheten, att begränsa den. I den borgerliga filosofin blir alltså medborgarfriheten större ju mindre medborgarna har av representation i de stora bolagens styrelser — demokratin blir större ju säkrare makten läggs i händerna på de etablerade storfinansiella majoriteterna. Det är verkligen en avslöjande demokratisyn, och vi kan bara konstatera att den skarpt strider mot all klassisk arbetarrörelses strävan. Därmed, herr talman, yrkar jag bifall till vpk-motionen.

Herr talman! Jag tror att jag vill börja med att bemöta Jörn Svensson litet grand. I den motion som kommunisterna har väckt sägs det att de borgerliga regeringarna sedan 1976 på olika sätt försöker minska samhällsinflytandet över den ekonomiska utvecklingen. Det riktar kommunisterna som en anklagelse mot dem. Jag vill säga att i viss mening är detta riktigt, nämligen i den meningen att man från borgerligt håll tycker att företagen skall styras mera av konsumenternas efterfrågan än av selektiva statliga beslut, dvs. staten skall inte föreskriva vad ett enskilt företag eller en grupp av företag skall satsa på eller investera i. Men det är alldeles komplett fel i en annan och mycket väsentligare mening, nämligen att statens ansvar för samhällsekonomin på intet sätt har minskat sedan 1976 — snarare tvärtom. När det gäller att komma till rätta med obalanserna i den svenska ekonomin för regeringen en mycket målmedveten politik, en politik präglad av vilja och insatser för att klara sysselsättningen och våra betalningar gentemot utlandet och för att minska underskottet i den svenska statsbudgeten. Till skillnad från både socialdemokrater och kommunister tar man konsekvenserna av det allvarliga läge som svensk ekonomi befinner sig i. Och trots att det är valår tvekar man inte att föreslå en hel del 8 Riksdagens protokoll 1981/82:140-144 impopulära åtgärder för att just långsiktigt klara den svenska ekonomin. Man lever helt enkelt upp till sitt ansvar som regering, och det är egentligen bara tråkigt att tvingas konstatera att oppositionen inte tycks inse att också den har ett ansvar för landets ekonomi. Nu kanske det, herr talman, inte finns så stor anledning att orda för mycket med Jörn Svensson i den här frågan. Kommunisternas mål är som jag förstår att införa kommunism, dvs. att staten skall äga alla företag och tillsätta styrelserna i alla företag. Vad det leder till i fråga om demokrati och effektivitet i de samhällen där utvecklingen gått i denna riktning har vi alldeles för många tragiska exempel på. Till Hugo Bengtsson: Jag vill först erinra om den Svanbergska motionen, där man säger att ett genomgående drag i den socialdemokratiska politiken är en strävan att successivt utveckla en praktiskt fungerande demokrati inom skilda delar av näringslivet. Det låter ju väldigt bra. Men sedan fortsätter man: Det är bl.a. viktigt att det skapas kanaler för informationsoch meningsutbyte mellan statsmakterna och de stora företagen. Statlig styrelserepresentation i vissa större företag är ett medel härvidlag. Det är väl något tveksamt. Om det är något som är väsentligt, så är det att företagen styrs av marknaden, att det är kunderna som bestämmer och så att säga röstar om vilken inriktning som företagen skall ha. Om vi skall fördjupa demokratin i företagen, skall vi väl gå vägen att ge de anställda ökade möjligheter till insyn, delägande och medansvar i företagen? Men nej, det är inte alls den socialdemokratiska modellen. Det är tvärtom att gifta ihop staten med de stora företagen. Att industriministerns företrädare får ta plats i företagens styrelse — det är demokrati enligt förslaget i denna motion. Är det vad vi behöver? Jag tycker att vi redan har alldeles för mycket av det som vi från vår sida brukar karakterisera som mygelekonomi. På s. 6 i betänkandet anför vi ett starkt skäl mot detta förslag. Vi säger: ”Vad beträffar den samhälleliga kontrollen över företaget kan det enligt utskottets uppfattning från demokratisk synpunkt ses som en fördel om den politiska ledningen står fri i förhållande till bolagen ——-;” Hugo Bengtsson tog också upp frågan om de internationella oljebolagen och styrelserepresentation för staten i deras svenska dotterbolag. Jag delar det jag tror är Hugo Bengtssons grundsyn, nämligen att oljeförsörjningen är en mycket väsentlig uppgift, som statsmakterna har ett ansvar för. Men möjligheten att ta detta ansvar förbättras inte av ett beslut om statliga styrelserepresentanter i de internationella oljebolagens svenska dotterbolag. Jag tror att också Hugo Bengtsson egentligen inser det och i sak delar min uppfattning att detta inte är en framkomlig väg för att öka insynen och inflytandet när det gäller tillförseln av olja till Sverige, vilket är en viktig fråga. När det gäller kommunal styrelserepresentation vill jag, herr talman, bara erinra Hugo Bengtsson om de mycket skickligt framförda argument mot detta förslag som den senaste socialdemokratiska regeringen åberopade. Och jag utgår från att om socialdemokraterna mot all förmodan skulle återvinna regeringsmakten, kommer de att studera sina gamla argument och finna tröst och styrka i dem. Och då kommer de inte att lägga fram ett så okvalificerat förslag som det som återfinns i denna motion. Med detta vill jag, herr talman, yrka bifall till näringsutskottets hemställan i alla delar.

Herr talman! Antingen har de borgerliga debattörerna sin verkligt dåliga dag i dag, eller också är det en sådan dag när de på något sätt öppnar sig och med en sällspord ärlighet visar var de egentligen står i demokratifrågorna och när det gäller inflytandet för de vanliga människorna över de samhälleliga tingen och det ekonomiska livet. Jag misstänker att det i detta fall är en kombination av bådadera. Här har vi åter ett exempel på borgarnas underbara logik. Ju mindre samhällsrepresentation det blir i de stora oljebolagen, desto större blir konsumenternas inflytande. Vilken fantastisk vetenskaplig tes! Den skulle jag vilja se diskuterad i all sin groteska logik på något nationalekonomiskt seminarium. Konsumenterna styr marknaden och produktionen, säger Hadar Cars. Jag förstår inte hur man i vår tid över huvud taget kan föra till torgs en sådan grotesk hypotes. Ett av den moderna nationalekonomins problem när det gäller krisekonomin och ekonomins beteende vid depressioner är ju just det faktum att kapitalet inte rättar sig efter marknaden utan självt försöker styra den och att prisrörelserna inte alls följer efterfrågan och konsumtionen. Det är ett problem att vi har fått en sådan koncentrationsgrad i ekonomin att det är möjligt för de stora privata etablissemangen att påverka marknaden och styra den efter sina intressen — inte helt, eftersom systemet också delvis har sina anarkiska drag, men på ett sätt som gör konsumenterna tämligen maktlösa när det gäller sortiment, prissättning och teknologi. Detta är ett problem som diskuteras i dag bland många borgerliga ekonomer ute i Europa och också bland ekonomiskt ansvariga i borgerliga regeringar. Men herr Cars lever i det förra århundradets kammarlärda liberala ekonomers önskevärld, där konsumenterna är allsmäktiga och Wallenberg, Gyllenhammar och andra egentligen bara är små verkställare av konsumenternas innersta önskningar. Nåväl, det är alltså inte bara så att herr Cars demokratibegrepp accepterar —- under denna falska mantel av konsumenternas herravälde — ett oinskränkt herravälde för storfinansen, som skall bli ännu mer oinskränkt, eftersom konsumenternas makt och demokratin blir större ju mer oinskränkt detta herravälde är. Ju ojämnare maktfördelning i det ekonomiska livet, desto större demokrati — det är ju herr Cars tes. Men det är inte nog med att han hävdar denna tes. Sedan säger han bl.a. att eftersom konsumenterna skall styra är deras efterfrågan ett sätt att rösta, ett sätt att utöva demokratin. Det må jag säga! Jag har alltid trott och fått läsa i mina historieböcker, ända sedan jag gick i skolan, att de liberala partierna var anhängare av allmän rösträtt. Men nu finner jag att på det väsentligaste av alla samhällsområden är herr Cars anhängare av graderad rösträtt. Det är ju en graderad röstskala om människor röstar efter hur mycket de har råd att efterfråga, efter hur mycket pengar de har. Och den har blivit ännu mer graderad och innehåller ännu större extremer som en följd av den skattepolitik som de borgerliga regeringarna sedan 1976 har fört. Nog kan man säga att herr Cars håller sig till och försöker befästa sin graderade röstskala! Slutligen en kommentar till herr Cars sedvanliga och vid det här laget något tröttande utflykt när det gäller de svenska kommunisternas inställning till statliga företag. Låt mig bara kort säga: Vi tycker illa om sådana statliga företag där de anställda inte har något inflytande, där man tillämpar filosofier som är hämtade från Förenta staterna, som är auktoritära och hierarkiska. Men vi tycker bra om sådana allmänägda eller kooperativa företag där man tillämpar demokrati för de anställda och ett rejält medinflytande. Sådana vill vi befordra. Med detta, herr talman, tror jag att jag har gett tillräckligt utförliga skäl för att upprepa mitt yrkande om bifall till den kommunistiska motionen.

Herr talman! Jag tror visst att Hugo Bengtsson och jag på ett grundläggande plan har samma uppfattning om demokrati. Men vad jag försökte säga i mitt inledande anförande var att socialdemokraterna hyser en alltför stor tilltro till välsignelsen av samordning och centralt fattade eller dirigerade beslut. Vad som för mig och dem som tänker som jag är väsentligt är att man för ut besluten, att man decentraliserar besluten, att man inte fråntar dem som har ansvar för företag eller annan verksamhet det fulla ansvaret. Det är viktigt att man inte gifter ihop storföretagen och statsmakterna, särskilt inte mer än de ändå är hopgifta på grund av dessa företags betydelse för sysselsättning och annat där staten självfallet alltid kommer in. Offentliga styrelserepresentanter fyller antingen ingen särskild funktion för att öka det centrala inflytandet och insynen, eller också fyller de en viktig funktion som enskilda personer och bidrar positivt till företagets utveckling. Men det kan företaget självt avgöra och i så fall på egen hand bestämma att man vill ha den typen av personer i sina styrelser. Antingen fyller de alltså en funktion, och då får man en sådan ”hopgiftning” som jag talade om, eller också fyller de ingen funktion, och då kan företagen själva bestämma detta. Om staten vill påverka hur företagen skall styras tror jag inte man skall gå den vägen. Då är det bättre att i första hand förlita sig på marknaden — marknaden tvingar företagen att anpassa sig efter efterfrågan — och i andra hand genom ramlagstiftning och generella åtgärder påverka företagen. Det bör vara statsmakternas uppgift. När det gäller oljebolagen tror jag inte alls att skillnaderna i sak är stora mellan den inställning Hugo Bengtsson har och den jag har. Det är bara den olikheten att jag inte tror att man får något ökat inflytande eller någon ökad insyn i oljebolagens verksamhet genom att man har en styrelserepresentant i de internationella oljebolagens svenska dotterföretags styrelser. Det är en ganska meningslös åtgärd. Och jag tycker inte att man skall instifta lagar eller vidta andra åtgärder som i sak är meningslösa. När det gäller den kommunala styrelserepresentationen kan jag än en gång erinra om att den senaste socialdemokratiska regeringen inte alls hade den uppfattning som Hugo Bengtsson anför såsom en socialdemokratisk ståndpunkt. Jag tycker att den socialdemokratiska regeringen då var mycket klok. Den hade starka argument för sitt ställningstagande. Och jag utgår från att man överväger de argumenten, om man i regeringsställning på nytt skulle ha anledning att ta ställning till den här frågan. Att diskutera med Jörn Svensson är alltid roligt, och jag skulle gärna göra det länge. Men jag har en känsla av att det finns ledamöter här som snart vill gå hem, och därför tänker jag göra ett mycket kort bemötande den här gången. Jörn Svensson missförstod mig helt när det gäller oljebolagen — min inställning framgick av mitt svar till Hugo Bengtsson nyss. Vad kommunister i Sverige lika litet som i något annat land inte vill förstå är behovet av pluralism i ett samhälle, att det för demokratin är nödvändigt att det finns flera från varandra skilda maktgrupper, skilda centra, skilda organisationer och företag. Det är en central del i möjligheten att upprätthålla demokratin. Men eftersom kommunisterna aldrig har förstått det har de heller aldrig lyckats, när de har tagit makten i ett samhälle, att förverkliga demokratin.

Herr talman! Herr Cars fortsätter att vara öppenhjärtig när det gäller att lämna exempel på den liberala demokratisynen, åtminstone sådan som den har framträtt efter folkpartiets senaste landsmöte, då reklamfilosofin, kommersialismen, troligen vann sin slutliga seger. Nu talar herr Cars om pluralism.

Det är en underbar liberal logik. Slutligen säger herr Cars att han och Hugo Bengtsson säkerligen har samma demokratibegrepp. Jag känner Hugo Bengtsson sedan länge. Han har suttit som riksdagsman i fyrstadskretsen längre än jag. Och jag kan bestämt frita honom från misstanken att han på något sätt någon gång har visat sig vara anhängare av den graderade rösträtt som herr Cars förespråkar.

Fru talman! Pär Granstedt har frågat mig hur regeringen bedömer möjligheterna att genomföra riksdagsbeslutet om att utveckla användningen av inhemska bränslen samt hur en massiv satsning på ökad elanvändning skulle påverka möjligheterna till en smidig avveckling av kärnkraften. Regeringen bedömde våren 1981 i propositionen om riktlinjer för energipolitiken att det skulle vara möjligt att öka användningen av skogsenergi, m.m. från 7 TWh år 1979 till 25-30 TWh år 1990 och av torv från 0 till 6-11 TWh under samma tid. Denna bedömning grundade sig på en beräkning från oljeersättningsdelegationen . F. n. följer delegationen upp oljeersättningsprogrammet. Den studerar därvid bl.a. tillgången på och kostnadsutvecklingen för inhemska bränslen samt i vilken takt övergången från olja till inhemska bränslen hittills har skett. När delegationen har redovisat denna studie bör det finnas bättre möjligheter att närmare bedöma utvecklingen för de inhemska bränslena och möjligheterna att öka användningen av dessa till de nivåer som angavs i propositionen. Jag vill dock nämna att en betydande verksamhet pågår på många håll. Under oljeersättningsfondens första verksamhetsår beslutade fonden om stöd på totalt 457 milj.kr., fördelade på lån och bidrag med 378 resp. 79 milj.kr. De projekt som erhöll stöd innebar en investering på sammanlagt över 1 miljard kronor. Av fondens stöd gick 270 milj.kr., således klart mer än hälften av resurserna, till projekt för introduktion av inhemska bränslen. Jag vill i detta sammanhang även nämna vissa åtgärder som kommer att vidtas den närmaste tiden. Den 1 juli 1982 skall i kommunerna finnas en aktuell plan för reduktion av oljeanvändningen. Jag räknar med att dessa oljereduktionsplaner då de behandlas och sammanställs under hösten 1982 skall utgöra ett viktigt underlag för åtgärder för att minska oljeanvändningen. Jag avser också att ta initiativ till ett symposium om utvecklingen på torvområdet. Avsikten är att symposiet, som skall hållas i augusti, skall ge en samlad bild av hur långt vi har kommit på torvområdet och vilka ytterligare åtgärder som kan vara behövliga för att skynda på utvecklingen. Elanvändningen inkl. överföringsförluster bedömdes i energipropositionen öka från 94 TWh år 1979 till 134 TWh år 1990. En elanvändning år 1990 i denna storleksordning synes även nu sannolik. Sålunda uppskattar centrala driftledningen i en prognos hösten 1981 elanvändningen år 1990 till 130 TWh. Regeringen tillkallade hösten 1981 en kommitté i syfte att utreda frågan om åtgärder för att säkra kärnkraftens avveckling och ett fortsatt minskat oljeberoende. Kommittén, som har tagit namnet 1981 års energikommitté, skall enligt direktiven utreda och föreslå en plan för kärnkraftens avveckling och ett fortsatt minskat oljeberoende. I detta ligger bl.a. att studera om vissa framtida elanvändningsnivåer innebär att det är lättare eller svårare att avveckla kärnkraften och minska oljeberoendet. I avvaktan på resultatet av pågående utredningsarbete vill jag inte uttala mig om hur olika elanvändningsnivåer kan påverka möjligheterna till en smidig avveckling av kärnkraften.

Fru talman! Jag vill tacka energiministern för svaret på min interpellation. Det innehåller en uppräkning av insatser på området alternativa energikällor och i synnerhet inhemska bränslen som är imponerande. Den är däremot inte överraskande, för jag vet att regeringen i den energipolitik som man för i enlighet med det beslut som riksdagen har fattat lägger stor vikt vid att vi skall få fram inhemska energikällor. Bakgrunden till att jag ställde denna interpellation är att Sveriges industriförbund har gått ut med en riksomfattande kampanj för att vi i detta land skall producera och använda mer el. Denna kampanj bygger på ett underkännande av riksdagens energipolitiska beslut. Industriförbundet säger att den faktiska utvecklingen sedan beslutet togs också visar att de uppsatta målen från början var orealistiska, vad gäller såväl tillförseln som hushållningssidan. Några som helst bevis för detta ganska häpnadsväckande påstående från Industriförbundets sida anförs inte. Jag skall inte orda alltför mycket om detta, eftersom Industriförbundet inte är representerat i denna kammare och inte kan svara för sig. Men det kanske Industriförbundet gör i annat sammanhang. Om vi ser denna kampanj ur riksdagens och det politiska arbetets synvinkel, finns det ändå anledning till viss eftertanke. Vad industrin på bred front nu är ute efter är uppenbarligen att vi skall sänka ambitionsnivån när det gäller de inhemska bränslena. I stället skall vi kraftigt bygga ut elproduktionen. Utöver den överproduktion av el som vi i realiteten får genom det beslutade kärnkraftsprogrammet, skall vi fram till början på 1990-talet bygga ut vattenkraften med ungefär 10 miljarder kWh mer än vad riksdagen har beslutat. Detta skall paras med en omfattande kampanj — förutom de ganska tuffa marknadsföringsinsatser som krävs för att få svenska folket att göra av med kärnkraftverkens överproduktion — för att få svenska folket att använda dessa ytterligare 10 miljarder kWh. Det är inriktningen på den kampanj som Industriförbundet för. Detta är naturligtvis oroväckande sett i ett längre perspektiv. Vi har i detta land ändå beslutat att vi, efter det att vi har byggt ut kärnkraften mer än nödvändigt, så småningom skall avveckla denna. När vi avvecklar kärnkraftverken, som producerar el, är det givet att vi måste basera vår energiförsörjning så, att vi inte använder så mycket el för t.ex. bostadsuppvärmning utan i stället använder bränslen, och då helst inhemska sådana. Jag frågade energiministern hur han bedömer att en massiv satsning på ökad elanvändning påverkar möjligheterna till en smidig avveckling av kärnkraften. Den frågan avstår energiministern från att svara på med hänvisning till en utredning. Det är klart att jag vet hur man gör när man är statsråd och får en fråga på någonting som utreds. Om man nu inte är statsråd, och alltså inte behöver avstå från att ta ställning till frågor som är under utredning, är det naturligtvis lätt att göra följande konstaterande: Ju större elberoende vi har i detta land, desto svårare är det att avveckla en viktig del av vår elproduktion. Det är ett ganska självklart konstaterande, och därför var det kanske en onödig fråga från min sida. Om vi kraftigt ökar elberoendet, försvårar vi alltså kärnkraftsavvecklingen. Därför är naturligtvis en sådan energipolitik som svensk industri nu propagerar för mycket farlig. Den kan bli ett hot mot kärnkraftsavvecklingen. Jag upplever alltså att man här är ute efter att sabotera den energipolitik som svenska folket i en folkomröstning har tagit ställning för och som riksdagen under bred enighet har slutit upp kring. Det vore därför mycket värdefullt med en klar markering från energiministerns sida att vi står fast vid de energipolitiska mål som riksdagen har beslutat, inkl. ambitionsnivån när det gäller utvecklingen av inhemska bränslen, och att det är vår gemensamma strävan att dessa mål verkligen skall uppfyllas. En följd av det är naturligtvis att vi avvisar tanken på att under 1980-talet bygga ut vår överkapacitet på elsidan, dvs. utöver kärnkraftsutbyggnaden, med ytterligare 10 miljarder kWh. Jag tycker att det är på sin plats med detta svar på Industriförbundets kampanj, dvs. att vi avvisar dessa propåer på ett otvetydigt sätt. Jag hade hoppats på denna klara markering i interpellationssvaret, men jag kan kanske i ett kommande inlägg få ett sådant otvetydigt klargörande från energiministerns sida, att de mål för energipolitiken som riksdagen har lagt fast också kommer att fullföljas.

Fru talman! Det är klart att Pär Granstedt skall få en sådan försäkran — något annat vore mycket anmärkningsvärt. Det står naturligtvis var och en fritt att agitera för en annan linje i energipolitiken än den som regeringen och riksdagen har lagt fast. För de politiska partierna, för riksdagen, för regeringen och självfallet för mig som energiansvarig i regeringen är det en självklarhet att vi inte bara skall hålla fast vid den politik som riksdagen efter mycken möda har fattat beslut om utan också skall arbeta hårt för att se till att den kan förverkligas. Det innebär inte att man vill tysta ner den debatt om avvägningen mellan olika energislag som kan pågå, men det vore skada om vi skulle glida tillbaka till ett slags debattstadium i stället för att nu gå in i ett förverkligandestadium när det gäller energipolitiken. Det är faktiskt vad som händer bakom kulisserna. Energifrågan är inte längre lika mycket i hetluften som för några år sedan, men jag vågar säga att aktiviteten i förverkligandet i stället är så mycket högre. Det sjuder av aktivitet både när det gäller forskning om, samt utveckling och introduktion av nya energikällor. Vi hade i både Pär Granstedts parti och folkpartiet hoppats på att vi skulle ha en effektiviserad administration på det statliga området från den 1 juli. Inför det skiftet skulle oljeersättningsdelegationen ha lagt fram en rapport om hur det går med de olika energikällorna. Nu får man, som de andra myndigheterna, fortsätta ytterligare ett år. Men rapporten kommer naturligtvis att färdigställas i den takt som man hade tänkt sig, och därmed får vi bättre underlag för att bedöma hur väl man följer den energibalans som riksdagen har lagt fast. Av vad jag har inhämtat framgår att industrin kan komma att använda något mindre kol, skogsbränslen och torv fram till 1990 än vad man räknade med i energibalansen. Det är tveksamt om användningen av skogsbränslen också inom fjärrvärmesektorn kommer att öka i den takt som antogs i programmet. Men den här minskade oljeersättningen med kol, skogsbränslen och torv inom industrin beror framför allt på en effektivare energianvändning, bl.a. genom användning av värmepumpar. Också inom fjärrvärmesektorn kommer värmepumparna att, bl.a. genom bidrag från oljeersättningsfonden, ge ett värdefullt tillskott. Den avvikelse som beror på att vi får en effektivare energianvändning behöver man naturligtvis inte beklaga, utan det är i första hand en avvikelse som innebär att vi använder mer energi och håller fast vid oljeanvändning i större utsträckning än vi har tänkt oss som är att beklaga. Jag ser ingenting som gör att vi i dag skulle behöva revidera programmet på dessa punkter. Låt mig till sist, fru talman, säga att det energipolitiska beslutet innebar att vi skulle bygga färdigt och använda kärnkraftsreaktorerna, men samtidigt att vi skulle starta planeringsarbetet när det gäller att bemästra situationen under den tid som kommer efter kärnkraftsavvecklingen. Också på den punkten är förberedelsearbetet i full fart.

Fru talman! Låt mig först göra den allmänna kommentaren att i den mån utvecklingen av alternativa energikällor går sämre på grund av att energihushållningen är effektivare, så är det naturligtvis inget feli detta. Men samtidigt får man givetvis förutsätta att en ökad användning av värmepumpar sker inom ramen för de elresurser som vi redan har, och alltså inte utformas på ett sådant sätt att det totala elberoendet i landet ökar. Jag utgår från att det är den inriktning man har när man använder värmepumpar. Så småningom kommer vi ju också att få värmepumpar som går att driva med andra energikällor än el, och därmed behöver inte heller användningen av värmepumpar leda till ett långsiktigt elberoende. I övrigt vill jag tacka för de klargöranden som har gjorts när det gäller uppföljningen av riksdagens energipolitiska beslut.

Det kan vara bra på det sättet att vi ger Industriförbundet möjlighet att avstå från att ödsla resurser på att propagera mot den energipolitik som förs här i landet och i stället koncentrera dem på att utveckla alternativa energikällor och teknik för energihushållning. Jag tror att det skulle bli mycket mer fruktbringande både för Sverige som nation och för industrin själv, eftersom detta är mycket intressanta teknikområden. Fru talman! Jag vill än en gång tacka för de klargörande uttalandena, och jag hoppas att det därmed kommer att stå utom allt tvivel att de målsättningar som anges i det energipolitiska beslutet kommer att gälla för framtiden. ser inom den statliga förvaltningen
Fru talman! Margareta Palmqvist har frågat arbetsmarknadsministern vilka åtgärder han är beredd att vidta för att förmå de statliga företagen, affärsdrivande verken och statsförvaltningen att i praktisk handling medverka till att 16-17-åringar får bättre tillgång till ungdomsplatser. Enligt gällande ärendefördelning ankommer det på mig att besvara interpellationen. Jag vill inledningsvis understryka att jag självfallet delar Margareta Palmqvists uppfattning att den statliga sektorn måste ta sin del av ansvaret då det gäller att skapa meningsfull sysselsättning för arbetslösa ungdomar. Jag menar också att arbetsmarknadspolitiska insatser av det slag det här är fråga om måste få en snabb genomslagskraft för att bli verkningsfulla. När det gäller ungdomsplatserna anser jag mig ha fog för att säga att så har varit fallet. Regeringen beslöt i november 1981 att införa bidrag till s.k. ungdomsplatser för att ge de 16-17-åringar som varken hade kunnat placeras i utbildning eller i ordinarie arbete en chans till meningsfull sysselsättning. Det förutsattes då att de närmare formerna för verksamheten skulle regleras genom avtal mellan arbetsmarknadens parter. Sådana centrala överenskommelser har också träffats. Regeringen utfärdade i januari i år en förordning om bidrag till arbetsgivare som anställer ungdomar på ungdomsplatser och i februari en förordning om statliga ungdomsplatser. Ungdomsplatserna har således tillkommit i samråd mellan regeringen och parterna på arbetsmarknaden. Av de centrala avtalen framgår också klart att det är parterna som gemensamt skall verka för att skapa sysselsättningstillfällen för de arbetslösa 16-17-åringarna. Inom regeringskansliet har tagits initiativ till en samordning och planering när det gäller att inrätta ungdomsplatser inom statsförvaltningen. Syftet är att engagera statliga verk och myndigheter att få fram lämpliga ungdomsplatser. Vid den sammanställning av de statliga arbetsgivarnas uppgifter, som gjordes i april, framkom att den statliga sektorn i sin helhet anser sig kunna ställa ca 4 000 ungdomsplatser till förfogande nu under våren. Enligt uppgift från arbetsmarknadsstyrelsen hade arbetsförmedlingen i slutet av mars redan anvisat 2000 ungdomar en ungdomsplats, och ytterligare 2 000 beräknades då kunna placeras på inrättade platser. Med de platser som den statliga sektorn nu bidrar med anser jag tveklöst att bidraget till ungdomsplatser kan betecknas som framgångsrikt.

Fru talman! Av interpellationssvaret framgår att statsrådet är nöjd. Det som går att göra är redan gjort, och det är dessutom tillräckligt. Jag skrev min interpellation därför att man i Botkyrka kommun inte hade klarat uppföljningsansvaret för ca 200 16-17-åringar. Trots särskilda ansträngningar i gott samarbete mellan kommunala myndigheter och arbetsförmedlingen har man i dag fortfarande ca 150 ungdomar utan vare sig jobb, utbildning eller praktik. Bland de nytillkomna ungdomsplatserna återfinns nu två på statliga företag i kommunen. Två tredjedelar av de nya platserna återfinns utanför kommunen. Flera ungdomar som anvisats ungdomsplats har behov av stöd kortare eller längre tid efter det att de fått sin plats. Skolans resurser till detta räcker längre och kan utnyttjas bättre om man kan bygga upp och utnyttja ett kontaktnät med företagsoch fackföreningsrepresentanter på orten. Med hänsyn till att det finns många ungdomar med utländskt medborgarskap, vilkas föräldrar ofta känner osäkerhet inför hur svensk utbildning och arbetsmarknad fungerar, är det av vikt att skolans representanter som förmedlande länkar kan utnyttja ett bra kontaktnät. Bland invandrarungdomarna är arbetslösheten dessutom större än bland svenska ungdomar. Det visar på att det behövs extra stöd till och omtanke om många av våra invandrarungdomar. Antalet arbetslösa i Stockholms län bland 16-24-åringar under perioden november 1981 till mars 1982 var i genomsnitt 5 090. Jämfört med samma period ett år tidigare har det skett en ökning med 55 926. Antalet 18-19-åringar var 1420 — en ökning med hela 74 96. Dessutom skall beredskapsarbetena minskas till hälften den 1 juli. Eftersom antalet ungdomar totalt är i ökande under de närmaste åren kommer också antalet nytillkommande arbetssökande ungdomar att öka. Mot bl.a. denna bakgrund är det angeläget att ge ett tidigt stöd till dem som annars hotas att bli helt utslagna. Regeringen har krävt att kommunerna skall dels spara, dels ta över mer av ekonomiskt ansvar för olika verksamheter. Därför vore det naturligt att regeringen i den mån det kan ske —t.ex. genom att stimulera statliga verk att bidra med ungdomsplatser — avlastar kommunerna arbetsuppgifter som det egentligen aldrig varit avsikten att lägga på dem. Därför noterar jag tacksamt att statsrådet delar min uppfattning ”att den statliga sektorn måste ta sin del av ansvaret då det gäller att skapa meningsfull sysselsättning för arbetslösa ungdomar”. Jag noterar också de initiativ som tagits av regeringen. Enligt de uppgifter som jag erhållit från arbetsmarknadsverket skulle det i vecka 11 finnas totalt 4000 anmälda ungdomsplatser, och drygt 2000 av dem var då tillsatta. Behovet var vid detta tillfälle 3 400 ungdomsplatser. Vid detta tillfälle gick det inte att få en särredovisning av hur mycket som var statliga ungdomsplatser. Det var likadant på länsarbetsnämnden. Endast lokalkontoren hade uppgift om fördelning mellan olika arbetsgivargrupper. Så t.ex. kunde man i förra veckan på arbetsförmedlingen i Tumba berätta att F 18 förbereder nio ser inom den statliga förvaltningen ser inom den statliga förvaltningen nya platser. Antalet anmälda och utnyttjade statliga ungdomsplatser i Botkyrka kommun var endast två i förra veckan. Vad avser statsrådet i sitt svar med ”att den statliga sektorn i sin helhet anser sig kunna ställa ca 4 000 ungdomsplatser till förfogande nu under våren”? Är det nya platser utöver dem som redan är inräknade i AMS redovisning? Är det i så fall ungdomsplatser som är framförhandlade och möjliga att anvisa? Hur stor del finns i Stockholms län? Om en del är platser som det ännu inte har förhandlats färdigt om och som alltså ännu inte anmälts till arbetsförmedling, vill jag fråga: Var i Stockholms län finns de platserna? Finns de i de kommuner där behovet är störst, t.ex. i Botkyrka? En kommun har ansvar för vad som händer de ungdomar som hamnat utanför utbildningsoch arbetsmöjligheter inte bara i vår utan även under sommaren och hösten. Av det jag tidigare anfört framgår att situationen på arbetsmarknaden för dessa ungdomar knappast kommer att förbättras utan sannolikt försämras. Därför behöver kommunerna planera sina åtgärder så noggrant som möjligt. Detta försvåras i mycket hög grad av att regeringen ännu inte lämnat besked om hur man skall få utnyttja ungdomsplatserna efter den 31 maj. Vid mina kontakter med arbetsförmedling och skola har man påpekat vikten av att mycket snabbt få besked om hur man skall få använda de medel som det beslutats om för ungdomsplatser. Kan statsrådet ge besked nu? Om inte, när kommer det beskedet till kommuner och arbetsförmedlingar? Eftersom det blev löneministern — med det högsta ansvaret för samtliga anställda inom den statliga sektorn — som besvarade min interpellation i dag, vill jag utnyttja tillfället att ställa ytterligare en fråga: Hur-ser statsrådet på möjligheten över huvud taget för ungdomar att få fasta anställningar inom den statliga sektorn, när effekterna av regeringens olika sparplaner fått fullt genomslag? Det här är av synnerligen stort intresse för ungdomarna i Stockholms län. I landets folkrikaste län har nära en tredjedel av alla sysselsatta arbete inom den offentliga sektorn — och därav en stor andel inom den statliga sektorn. Därför behöver just vi här i Stockholms län få veta hur löneministern tänker sig att vii vårt län skall handla för att sparande inom ett visst område inte skall få negativa konsekvenser inom ett annat, t.ex. att ungdomar utestängs från möjligheten att få fast anställning inom den statliga sektorn. Sammanfattningsvis vill jag repetera mina frågor, som jag gärna skulle vilja ha svar på. 1. Är alla de 4 000 ungdomsplatser som det talas om i interpellationssvaret färdigförhandlade platser som kan utnyttjas nu? 2. Var finns de ungdomsplatser som det talas om? Hur många finns det i Stockholms län? 3. Om det till vissa delar gäller ett antagande om möjliga platser, finns de platserna i så fall i vårt län och i de områden där det är brist på ungdomsplatser? 5. Hur vill löneministern möta konsekvenserna av en minskad sysselsättning inom den statliga sektorn i Stockholms län? Kommer ungdomar i vårt län att under de närmaste åren ha några möjligheter att få fast anställning inom den statliga sektorn?

Fru talman! Jag hoppas att kammaren har överseende med att jag tillåter mig att något kommentera Olof Johanssons svar till Margareta Palmqvist.

Jag gick till arbetsförmedlingen i Norrtälje och frågade. Där fick jag besked om att det fanns 68 arbetslösa ungdomar i dag, samtidigt som man hade 40 ungdomsplatser. Av de 40 svarade statlig verksamhet för 3 — detta i en kommun som ändå har en hel del statlig förvaltning, polis, uppbördsväsende, domstol, tullverk, vägväsende, teleoch försvarsverksamhet, för att ta några exempel. Här svarade alltså de enskilda arbetsgivarna, kommunen och landstinget för de huvudsakliga insatserna. Jag fortsatte till Täby arbetsförmedling, som svarar för Vaxholms, Vallentuna och Danderyds kommuner. Där redovisade man 121 fortfarande arbetslösa ungdomar. Man hade totalt i dessa kommuner 92 beredskapsarbeten och 54 ungdomsplatser. Av de 54 ungdomsplatserna var endast 5 statliga. Även här var det alltså bara en bråkdel som den statliga verksamheten svarade för. Men någonstans måste ju de statliga aktiviteterna finnas. Jag gick därför vidare till arbetsförmedlingarna inne i Stockholm, de som inom sitt verksamhetsområde har huvuddelen av de statliga arbetsplatserna inom Stockholmsregionen och därmed också i landet i dess helhet. Norrmalmskontoret hade 120 arbetslösa ungdomar och sammanlagt 321 ungdomsplatser. Av dessa svarade privata arbetsgivare, Stockholms kommun och landstinget för 211 och den statliga verksamheten för 110. Vid Södermalmskontoret fanns det 468 arbetslösa ungdomar. Man hade 108 beredskapsarbeten, 43 platser i arbetsmarknadsutbildning och 360 ungdomsplatser. Av dessa senare svarade den statliga verksamheten för — hör och häpna — 23 platser. Och då ligger ändå inom detta kontors verksamhetsområde länsstyrelsen, skattehuset och televerket! Mot bakgrund av vad som kommer fram vid en sådan här rundfrågning kan alltså först och främst slås fast att det fortfarande kvarstår en stor ungdomsarbetslöshet. Från arbetsförmedlingarna redovisades vidare en stor ser inom den statliga förvaltningen oro för vad som kommer att hända under sommaren med de nya kullar arbetssökande som kommer ut på marknaden. Visserligen kan det sägas att huvuddelen av de kvarstående arbetslösa är äldre än de som kan komma i fråga för ungdomsplatser, men ändå finns det inom Stockholms län i dag 580 ungdomar inom den kategori som kan vara berättigad till att få en ungdomsplats. Den kamp mot arbetslösheten som i dag bedrivs sker i största utsträckning med hjälp av enskilda och kommunala insatser antingen i primärkommunerna eller i landstingen. Den statliga verksamheten har hittills endast lämnat små och marginella bidrag till den kampen. Och så mycket mer lär man väl inte hinna med, eftersom verksamheten, f. n. i varje fall, beräknas upphöra vid halvårsskiftet. Bilden av regeringens bristande handlingsförmåga när det gäller kampen mot arbetslösheten i dagens samhälle blir därför nu än mer komplett. Den ekonomiska aktiviteten i samhället hålls för låg, vilket ger arbetslöshet och sjunkande efterfrågan på arbetskraft. De arbetsmarknadspolitiska insatsernaärotillräckliga. Ersättningarna till de arbetslösa följer inte behoven, vilket har ökande socialhjälpskostnader till följd. Och slutligen: Regeringen är för passiv när det gäller att finna möjligheter för den egna, den statliga, verksamheten att medverka i kampen mot arbetslösheten. Men löneministern tröstar sig med att bidraget till ungdomsplatser kan betecknas som framgångsrikt! Vore det inte på tiden att vakna ur törnrosasömnen? Ett gammalt ordspråk säger: Den som tror att han är vis, bor nära en åsna.

Fru talman! Ungdomsarbetslöshetens negativa utveckling i den senaste lågkonjunkturen är effekter av en borgerlig åtstramningspolitik. Under andra halvåret 1981 gick i genomsnitt 15 000 fler ungdomar arbetslösa varje månad jämfört med samma period föregående år. En viss säsongmässig nedgång under våren 1982 kan inte försvara den höga ungdomsarbetslöshetsnivå som nu uppvisas. Av de 41 000 ungdomar som var arbetslösa i mars hade 45 9 varit utan arbete över tre månader och 20 26 över sex månader. Med längre arbetslöshetstider följer också risken för ökad social utslagning. I Stockholm och i andra storstadskommuner ter sig utvecklingen mycket oroande. I Stockholms län uppgick antalet arbetslösa ungdomar i månadsskiftet mars-april till 4 350. Det är en ökning med 46 90 jämfört med samma månad förra året, samtidigt som antalet kvarstående lediga platser vid månadens slut var 47 76 mindre än för ett år sedan. Det betyder att det nu går två tre arbetslösa på varje ledig plats i Stockholms län. Det är på denna arbetsmarknad som ett ökat antal arbetslösa Stockholmsungdomar skall konkurrera om de få lediga platserna. Ungdomar med kort skolutbildning, t.ex. enbart grundskola, har en högre arbetslöshetsnivå än ungdomar med längre skolutbildning. I Stockholms län är andelen ungdomar med kort utbildning högre än i andra delar av landet. I denna situation, med ett besvärande arbetsmarknadsläge, är både utbildningsoch arbetsmarknadsinriktade åtgärder oerhört viktiga för dessa ungdomar. Den förda regeringspolitiken beträffande 16-17-åringar som ej gått vidare till gymnasieskolan har, sedan ungdomspropositionens tillkomst, varit klart otillräcklig. Det måste vara genant, åtminstone för folkpartisterna i regeringen, eftersom de företräder ett parti som redan 1974 garanterade alla 16-17-åringar arbete eller utbildning. Folkpartiet har i alla fall sedan 1976 haft ett antal år på sig att införa dens.k. ungdomsgarantin. I brist på åtgärder från regeringen för 16-17-åringar har kommunerna tvingats vidta åtgärder för att hålla nere arbetslösheten bland de yngsta ungdomarna. Under hösten 1981 var ca 2500 ungdomar i hela landet föremål för insatser med kommunala medel. Insatserna från kommunerna har varit oerhört betydelsefulla för att hålla arbetslösheten på en lägre nivå. Införandet av ungdomsplatser skapade en ny möjlighet för många ungdomar att erhålla sysselsättning. I mitten av mars fanns 470 beslutade ungdomsplatser för 16-17-åringar i Stockholms län. Därtill kommer landstingets bidrag med 300 platser. Antalet arbetslösa 16-17-åringar i Stockholms län uppgick i genomsnitt under perioden december-februari till ca 900. Flickornas andel därav var 56 90. Den begränsade efterfrågan på sommarvikarier och det stora antalet — 14 500 — ungdomar som kommer ut från gymnasieskolan i Stockholms län till sommaren kommer att speciellt drabba de yngsta ungdomarna utan längre utbildning. Enligt länsarbetsnämndens bedömning överförs ca 2 500 ungdomar till skolans uppföljande verksamhet under sommaren 1982. Fortsatta insatser när det gäller ungdomsplatser kommer därför att behövas i Stockholmsområdet för 16-17-åringarna. En åtgärd som skulle kunna underlätta för kommunerna i deras arbete för att skapa fler ungdomsplatser är att de statliga verken och myndigheterna verkligen tar sitt ansvar och ställer upp. I några av de kommuner jag varit i kontakt med är det på följande sätt: T. ex. Nacka och Värmdö har 6 statliga ungdomsplatser av 53 totalt. I Tyresö kommun är inte en enda ungdom placerad på statlig arbetsplats, och i Haninge är det 5 av 31. Det skulle kunna vara oerhört många fler med tanke på storleken på statens verk och myndigheter i Stockholms län. Slutligen, fru talman, vill jag påpeka att det snabbt behövs riktlinjer till kommunerna om statsbidrag för den fortsatta verksamheten med ungdomsplatser. Dessutom måste statsbidragen vara så utformade att skolans uppföljande verksamhet får en fastare organisation. I dag, Olof Johansson, anställs ofta syo-konsulenter på kortvariga, otrygga anställningar beroende på regeringens besparingsiver inom skolsektorn. Skolans uppföljande verksamhet för 16-17-åringar kan ej vara säsongbunden och knuten till skolans terminssystem. Exemplet Lidingö, där ungdomscentret stänger över sommaren på grund av personalens anställningsförhållanden, är oroande med tanke på skolans övertagande av ungdomsplatserna fr.o.m. den 1 juli 1982. Vad tänker löneministern göra åt detta? ser inom den statliga förvaltningen ser inom den statliga förvaltningen
Fru talman! Liksom Åke Wictorsson skulle jag vilja knyta an till det Olof Johansson säger på slutet i sitt svar på Margareta Palmqvists interpellation, nämligen att den statliga sektorns bidrag tveklöst kan betraktas som framgångsrikt. Bilden är naturligtvis litet olika i olika delar av Storstockholm. Om jag betraktar den nordvästra sektorn, som jag själv kommer från och som omfattar Solna, Sundbyberg, Järfälla, Upplands Bro, Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna kommuner, finner jag att den allmänna bilden är att drygt 300 ungdomsplatser har anmälts. De är fördelade med en tredjedel på statliga, en tredjedel på kommunala och en tredjedel på privata arbetsplatser. Av dessa är ca 130 platser tillsatta, vilket alltså i runda tal är en tredjedel av det totala antalet.. Ser man på enbart den statliga delen — alltså ett hundratal platser — finner man att av dem är nu bara fem tillsatta. Man kan naturligtvis dra olika slutsatser av de siffrorna. En slutsats som ligger nära till hands är att ungdomarna och arbetsplatserna inte passar varandra särskilt bra. Om den förklaringen skulle vara tillämplig på en stor del av den aktuella differensen, måste man väl ändå ompröva platsernas art. Och jag skulle vilja fråga Olof Johansson: Har statsrådet över huvud taget någon information om vad det kan bero på att differensen är så stor mellan anmälda och tillsatta statliga platser? Det är ju dem vi diskuterar nu — de andra sektorerna får vi återkomma till i andra fora. Kan det möjligen vara så att kraven som ställs för dessa ungdomsplatser är sådana att de inte passar de här ungdomarna särskilt bra? Hur avser i så fall regeringen att agera i ett sådant läge? Det är ju inte bra om man har ett stort antal platser som är färdigförhandlade och det sedan finns stora gluggar, dvs. väldigt få ungdomsplatser tillsatta. Då måste man ställa frågan vad den differensen beror på. Frågan, om man i så fall avser att följa upp och värdera den här tillsättningen så att man får klarlagt vad detta beror på, går därför till statsrådet Johansson. Det är klart att problemet inte är så enkelt. En del av de ungdomar det här gäller kan vara svårplacerade, men då är det desto viktigare för staten att i det här fallet hjälpa till och se till att platserna är av den arten att ungdomarna kan placeras på dem. Det är självklart att den sektor som jag verkar i — den nordvästra — också drabbas av att det inte givits något besked om hur det blir efter den 31 maj. Ungdomskullarna ökar ju där också, vilket gör att problemen kan öka. De statliga åtgärderna mot kommunerna när det gäller skatten slår naturligtvis så att kommunerna får svårare att kompensera sig för minskade statliga insatser. Det är allmänna problem som kommer upp och som får läggas till detta mera speciella problem med de statliga platserna. Jag nöjer mig med det här nu och hoppas att statsrådet Johansson kan ge någon belysning av problemet.

Fru talman! Det är klart att den här debatten väldigt lätt vidgas till en allmän ekonomisk-politisk debatt, en allmän sysselsättningsdebatt, och inte kommer att gälla det som interpellationen avsåg.

Jag skall nämna några fakta som ni säkert känner till en del av. Det centrala avtalet, som var själva grunden för att man skulle kunna gå vidare på den statliga sektorn, slöts den 22 februari i år. Jag hoppas att ni känner till den tid som åtgick från det att den privata sektorn hade slutit sitt avtal och ett par månader framåt under förhandlingarna. Men redan innan det avtalet slöts hade jag genom min statssekreterare tagit initiativ till att gå ut och via departementen sätta i gång och kartlägga situationen framöver beträffande möjliga ungdomsarbetsplatser. De inledande kontakterna med departementen ägde rum under perioden den 9-31 mars. Sedan har vi gått ut med förfrågningar till olika myndigheter från regeringskansliet. De innebar att myndigheterna senast den 15 april skulle till sina fackdepartement lämna uppgift om hur många ungdomsplatser de ansåg sig kunna ställa till förfogande under våren 1982. Samtidigt anmodades myndigheterna att senast den 15 juni inkomma med en redovisning av det faktiska resultatet av vårens verksamhet, inkluderande uppgift om såväl det faktiskt uppnådda antalet platser som vissa ”mjukdata” avseende sådana möjligheter resp. svårigheter som bidragit till att underlätta eller försvåra arbetet. Myndigheterna informerades då också om att de under maj månad kommer att få närmare anvisningar om hur denna redovisning skall utformas. Det är några av de åtgärder som har vidtagits, och de har vidtagits i den takt som det över huvud taget har varit möjligt att klara det. Uttalandet i interpellationssvaret skall inte tolkas som att detta arbete är färdigt. Det är en process som vi är mitt inne i. Det är en feltolkning när man säger att jag är nöjd. Det finns ingen anledning att uttala sig om något annat än formen, dvs. ungdomsplatser som instrument i arbetsmarknadspolitiken för att sysselsätta 16-17-åringar. Sedan får vi se senare vad resultatet av det blir. Om vi gemensamt har dessa förutsättningar, borde vi kunna resonera om dessa frågor i något mer avspända former. Låt mig gå in på några av de synpunkter som har kommit fram i de hittills gjorda inläggen. Först till Margareta Palmqvists frågeställningar. Vi har under sen tid fått statliga ungdomsplatser i Botkyrka kommun. Margareta Palmqvist nämnde själv att F 18 har lovat ställa upp med nio platser. Av de 60 ser inom den statliga förvaltningen ser inom den statliga förvaltningen ungdomsplatser som nu finns i Botkyrka kommun finns enligt ganska aktuella uppgifter fem inom televerket, en på vägverket och sex på länsarbetsnämnden. Men jag betonar återigen att det är fråga om en process. Här sker hela tiden saker. Vi har förhoppningar om att den siffra på drygt 4 000 som jag har nämnt efter hand kommer att förverkligas och noterar att det nu går i ganska hygglig takt. Jag hoppas att det skall gå snabbt och att de statliga myndigheterna inte skall dröja med verkställigheten på detta område.

Frågan om överföringen till skolan bereds f. n. inom regeringskansliet av en arbetsgrupp med företrädare även för myndigheterna. Även på denna punkt måste det bli samråd med parterna, och åtskilliga tekniska frågor tas naturligtvis upp i den arbetsgruppen. Margareta Palmqvist ställde ytterligare några frågor. Det är ännu inte färdigförhandlat om samtliga de 4 000 platser som jag har nämnt. Men vi räknar med att i dagsläget är ungefär hälften färdigförhandlade. Jag har alltså uppdragit åt en särskild person i regeringskansliet att arbeta med ungdomsplatserna, och besked kommer under våren. Efter hand skall det bli 4 000 ungdomsplatser. Det här kommer att följas upp. Vi har inte gjort någon uppdelning på olika länsarbetsnämnder. I varje fall har jag inte med mig någon statistik i dag. Det är möjligt att det så småningom går att få fram statistik över antalet platser i dag inom Stockholms län. Den statliga förvaltningen är ju väl företrädd inom denna region, och jag har anledning tro att man kan räkna med ungefärlig proportionalitet när det gäller platserna. De ”bristsiffror” som ni har redovisat från olika håll har alltså att göra med att det inte överallt lett till konkret anställning ännu när det gäller ungdomar i 16-17-årsåldern. Jag skall inte ta tiden i anspråk med att räkna upp alla de myndigheter som är företrädda, men det rör sig i alla fall om ett tiotal departementsområden. Det är klart att det i första hand är affärsverken som har möjligheter att snabbt komma i gång med den här verksamheten. Vi vet ju att det i ett tidigt skede redovisats att 2600 platser avser just kommunikationsdepartementets område, i första hand affärsverken. Det är klart att det också finns ett par hundra platser på vartdera industridepartementets och kommundepartementets område. Eftersom debatten har vidgats något, skulle jag kanske kunna nämna — om vi nu ser det hela i ett något längre perspektiv — att det under hösten kommer att inkallas flera värnpliktiga än normalt, ca 2 500. Avslutningsvis, det är klart att vi inte kan vara nöjda. Åtskilligt har ändå hänt, och vi har arbetat så snabbt som möjligt under den här tiden. Resultaten kommer efter hand. Jag har goda förhoppningar om att staten kommer att ta sitt ansvar när det gäller ungdomsplatserna.
Fru talman! Det är klart att det tar sin tid att genomföra den här reformen. Jag vill emellertid återvända till åtminstone två av de frågor som jag ställde och förklara varför jag tycker att de är så viktiga. Framför allt gäller det frågan om var i Stockholms län de här ungdomsplatserna finns. Denna fråga ställer jag utifrån de erfarenheter som man gjort både i Södertälje och i Botkyrka när det gäller de ungdomar som behöver hjälp, dvs. de ungdomar som inte har plats i arbetslivet eller som inte har utbildningsplats eller praktikplats. Här krävs det mycket speciella stödåtgärder. Man måste pröva ganska okonventionella vägar. Helt klart är emellertid att det är mycket viktigt att de ungdomsplatser som står till förfogande finns i närheten, så att man kan bygga upp kontaktnät både med arbetsgivaren och med fackföreningsrepresentanterna. I fortsättningen kan man återvända till och utnyttja detta kontaktnät. Ungdomar i Botkyrka, Södertälje och Haninge är därför inte hjälpta med ungdomsplatser i Järfälla. Min fråga om möjligheterna att få en bättre spridning är alltså mycket viktig. Jag vill emellertid följa upp med att ställa en ytterligare fråga: Är statsrådet när det gäller det arbete som pågår beredd att söka verka för en bättre spridning, så att vi får ungdomsplatser till de kommuner där det största behovet finns? Sedan vill jag också upprepa frågan om besked. Det är bara tre veckor kvar till den 31 maj, då de anvisningar som nu gäller går ut. Det här är väldigt oroligt i den situation som man befinner sig i inför sommaren. På både arbetsförmedlingskontor och skolkontor som jag har haft kontakt med har detta varit nästan det viktigaste man har velat prata om, och man har sagt: Kan du hjälpa oss att få ett besked så att vi vet hur vi skall arbeta om tre veckor? Den sista frågan jag ställde har löneministern över huvud taget inte berört, och jag upprepar därför även den frågan: Hur ser statsrådet Johansson på ungdomars möjligheter att få fasta arbetsplatser inom den statliga sektorn i vårt län?

Fru talman! Det var en betydligt mera ödmjuk Olof Johansson som konstaterade att det finns mycket mer att göra. Den karskhet som kom till uttryck i svaret finns det inte längre mycket kvar av. I interpellationssvaret säger Olof Johansson: ”Med de platser som den statliga sektorn nu bidrar med anser jag tveklöst att bidraget till ungdomsplatser kan betecknas som framgångsrikt.” Det upplevde jag att Olof Johansson i stort sett tog tillbaka helt och hållet i sitt andra inlägg, och det är kanske inte så märkligt, när det av det inlägget framgick att hälften av de platser som ställts i utsikt och som sagts vara klara ännu inte är färdigförhandlade och inte ställda till arbetsförmedlingarnas förfogande. Det är inte på det viset, Olof Johansson, att de siffror som jag lämnade från de lokala arbetsförmedlingarna återspeglar att man har ett antal platser som inte har besatts. Siffran avser det totala antalet platser som har ställts till förfogande vid arbetsförmedlingarna, och det anmärkningsvärda är att det ser inom den statliga förvaltningen ser inom den statliga förvaltningen görs en förhållandevis liten insats från statens sida i kampen mot ungdomsarbetslösheten. Olof Johansson hänvisar till att det sker saker och ting på området hela tiden. Ja, visst gör det det. Antalet kvarstående arbetslösa i åldrarna under 17 år ökade med 40 från mars till april. Det sker alltså saker hela tiden. Jämför vi arbetslöshetssiffran totalt för mars förra året med aprilsiffran, finner vi att ökningen av antalet arbetslösa ungdomar uppgått till 1160 i Stockholms län eller 44 90. Så visst, Olof Johansson, sker det saker och ting hela tiden, men vad gör regeringen för att motverka utvecklingen? Det är där vi efterlyser handling, att det skall ske någonting. Av interpellationssvaret framgår att det är ytterst obetydliga insatser som presteras i det avseendet.
Fru talman! Jo, Olof Johansson, jag kan garantera att vi fyra socialdemokrater som deltar i den här debatten känner till avtalet. Vi hälsade avtalet med glädje när det kom till i december månad, men vad har hänt? Det har varit väldigt byråkratiskt. Det krävs enkla raka besked från regeringen till arbetsförmedlingar, till fackföreningar, till företag och till kommuner så att det verkligen blir några ungdomsplatser. Här har de statliga verken en mycket viktig funktion att fylla. Fru talman! Ungdomsarbetslösheten är kanske vårt värsta i gissel i dag. Jag tycker att vi skall tänka oss för, Olof Johansson: Vad händer dina och mina barn i den här regionen, när de inte får något arbete?
Fru talman! Olof Johansson sade att han inte hade några siffror för hur mycket som belöpte sig på de olika länsarbetsnämnderna, men han tänkte sig att det för Stockholms län var ungefär proportionellt, dvs. i förhållande till folkmängden eller liknande. Det är möjligt. Det finns en annan aspekt på proportionerna när det gäller ungdomsplatser till de olika länsarbetsnämndernas områden. Stockholmsregionen är, påstås det, väldigt segregerad, och villkoren är mycket olika. Det känner naturligtvis Olof Johansson till. Därför är det självklart att man inte kan nöja sig med att bara proportionera ut ungdomsplatser per länsarbetsnämndsområde. Man måste också — i varje fall i en region som Storstockholm — se på hur olika villkoren är. Även om vi i dag har vant oss vid att betrakta Storstockholm som en arbetsmarknad, så tror jag inte att det betraktelsesättet kan läggas till grund för planeringen när man ser på de här problemen. Jag tror inte man kan betrakta Storstockholm som en enhet för dessa ungdomar, utan här är det nog viktigt, som har sagts förut, att det blir platser nära de här ungdomarnas hem och deras lokala förhållanden. Jag hoppas att statsrådet beaktar den saken, när man nu skall bedöma hur de här åtgärderna skall följas upp. Det finns naturligtvis många aspekter i detta sammanhang. En omständighet, som ständigt ökar problemen, är att på vårkanten, i april, kommer de s.k. betygsvarningarna på gymnasiet. De för med sig, sägs det, att det regelmässigt sker en ökning av antalet ungdomar som inte vare sig går i skola eller har arbete utan som är arbetslösa och bl.a. skulle bli föremål för dessa åtgärder. Vid planeringen behöver man tänka på att det regelmässigt sker en ökning till följd av andra händelser på andra fronter — i det här fallet i gymnasieskolan. Det kan kanske också vara bra att man funderar över hur man fortsättningsvis skall möta sådana faktorer.

Fru talman! När det gäller den förordning som jag hänvisade till — beslutet den 6 maj — är det ju så att de som anvisas ungdomsplatser före den 31 maj får fortsätta. Medlen för innevarande budgetår står också till förfogande för nästa budgetår. Det finns anledning, tycker jag, att hålla med Margareta Palmqvist och Lars Gustafsson on att det är viktigt att följa frågan om spridningen. Jag har berättat om våra kommande rapporttidpunkter. I det sammanhanget skall vi noga analysera just fördelningen. Vi får ganska varierande underhandsmeddelanden från berörda länsarbetsnämnder. Jag har här en bilaga till en promemoria som gäller läget i april. I denna bilaga står att länsarbetsnämnden i AB län har sagt att det är svårt att få fram ungdomar — inte ungdomsplatser. Jag har anledning att betona att jag inte tar detta till intäkt för att minska ambitionsnivån. Men det är klart att man blir litet misstänksam när det gäller på vilket sätt statlig byråkrati förmår hantera sådana här saker, om detta är ett ordentligt förankrat besked — och jag utgår från att det är det. Den länsarbetsnämnd det gäller är inte ensam om detta. Samma besked har kommit under hand från sju åtta länsarbetsnämnder i landet. Man skriver inte bara att det är svårt att få fram ungdomar utant.o.m. att ungdom saknas i dessa åldersgrupper. Därför bör vi så att säga titta under ytan och försöka få litet klarhet i hur situationen är. Men jag skall göra vad jag kan för att särskilt bevaka den här frågan om spridningen som interpellanten och Lars Gustafsson har tagit upp. När det gäller frågan om hur ungdomar kan få fasta anställningar i vårt län vill jag säga att det är klart att situationen på arbetsmarknaden totalt är sådan, att det inte alltid är så enkelt att lösa det problemet. Samtidigt vet vi att det under senare år har skett betydande förändringar inom vissa sektorer. Det kunde kanske räcka med att nämna SJ som exempel. Hela det affärsverket var ju på väg rakt nedåt, och man undrade hur länge det skulle fortleva. Men med den förändring som har skett i trafikpolitiken sedan 1976 har det verket börjat nyanställa och förhandsanställa ganska många ungdomar. Det är ett bra och positivt exempel på hur viktigt det är att man får kontinuitet — inte anställer bara vid vissa tidpunkter och därmed får en skev åldersfördelning. Att få något slags tvärstopp är ingenting som staten som arbetsgivare har anledning att eftersträva. Om vi ser hela statsförvaltningen som en koncern, kan vi konstatera att koncernen enligt siffrorna i den senaste tolvmånaderstatistiken har haft en ser inom den statliga förvaltningen ser inom den statliga förvaltningen omsättning på ca 46 000 anställda, vilket innebär 46 000 nyanställningar. Det ger kanske inte ungdomar en bättre chans i förhållande till äldre arbetskraft, som har meriter och lång anställningstid dessförinnan, men det visar litet grand vad det är fråga om — att det finns en betydande omsättning och därmed nyanställning inom den statliga sektorn. Jag hoppas att också ungdomar skall få sin chans i det sammanhanget och att man kan undvika de ålderspucklar som man tyvärr har haft i vissa verk och myndigheter. I diskussionen här har man — kanske främst Åke Wictorsson — ständigt återkommit till den allmänna situationen på arbetsmarknaden. Jag vill i det längsta inte utvidga den här debatten till en allmän sysselsättningspolitisk debatt, men det är klart att jag samtidigt måste konstatera att sedan i januari i år har ungdomsarbetslösheten minskat med 20 000. Det är mer än vad som förklaras av säsongvariationer. Minskningen beror på en massiv satsning på att ordna jobb, arbetsmarknadsutbildning, beredskapsarbete, ungdomsplatser, yrkesintroduktion, lärlingsutbildning och möjligheter till provanställning. Jag tycker för min del att det är väldigt viktigt att vi har kvar yrkesintroduktionen, den som socialdemokraterna har velat avskaffa. Den berör väldigt många ungdomar i dag. Sedan skulle jag kunna läsa högt ur den blå bok som jag håller i min hand, dvs. den reviderade finansplanen, men den är ju föremål för motionerande. För fullständighetens skull vill jag dock citera följande: ”För att motverka arbetslöshet under vinterhalvåret 1982-83 kommer jag nu att föreslå regeringen att ytterligare medel om 1 370 milj.kr. anvisas för sysselsättningsskapande åtgärder.

När det gäller ungdomsarbetsplatserna vill jag här gärna säga att de har tillfört svensk arbetsmarknad ett viktigt moment som vi inte har haft tidigare, nämligen att de fackliga organisationerna nu helhjärtat ställer upp på att försöka sänka trösklarna gentemot dem som står utanför arbetsmarknaden och inte bara — det är inte så litet i och för sig — företräda dem som redan är inne på arbetsmarknaden. Jag anser att vi alla har ett gemensamt ansvar för att se till att bryta den onda cirkel som ofta finns för ungdomarna genom att de inte kommer in på arbetsmarknaden, därför att de inte har någon erfarenhet, och att de får inte någon erfarenhet, därför att de inte kan komma in på arbetsmarknaden. Ungdomsarbetsplatserna är just ett instrument som kan medverka till en ändring härvidlag. Det är därför som de är så viktiga. Det är bl.a. på den punkten som jag menar att det här instrumentet har varit framgångsrikt. Sedan återstår oerhört mycket mer arbete att göra för att det verkligen skall komma till stånd konkreta ungdomsplatser, och det arbetet pågår.
Fru talman! Jag är inte riktigt nöjd med svaret och vill på nytt återkomma till frågan om vad som skall hända efter den 31 maj. Jag har fattat saken så att de ungdomsplatser som är erbjudna och kan antas före detta datum får stå till förfogande även i fortsättningen. Men hur skall man göra den 1 juni, när man kanske fortfarande har behov av just ungdomsplatser? Jag har inte lyckats uppfatta något svar på den frågan, och det är trots allt bara tre veckor kvar till den 1 juni. Det känns fel att inte ha fått några anvisningar. Det är hänsynslöst mot de ungdomar som behöver hjälp, och det är hänsynslöst mot bekymrade föräldrar, mot kommuner och arbetsförmedlingar och deras tjänstemän. Det är ju så att skolstyrelsen i Botkyrka kommun, för att återigen anknyta till den kommunen, inte vill acceptera att det blir en rest, oavsett om det gäller 200 ungdomar, som det gjorde när jag skrev interpellationen, eller som nu 150 ungdomar som inte kan få vare sig jobb eller någon form av utbildning. Det här resonemanget gäller i lika hög grad de 39 ungdomar som just nu utgör en rest i Södertälje. Det är oerhört viktigt att de kommuner där man inte saknar ungdomar utan verkligen har arbetslösa ungdomar, som skulle behöva en ungdomsplats, får ett besked. I de kommuner där det just nu saknas ungdomar kommer det inte alltid att vara så. Det är ju inte många veckor kvar tills skolorna stänger. Då kommer det att finnas väldigt många ungdomar som vill ha jobb, och i år är det svårare än på länge att få s.k. sommarjobb, feriejobb. Det är större ungdomskullar som kommer ut från skolorna för varje år, och hälften av de beredskapsarbeten som nu finns skall försvinna den 1 juli. Inte tror jag att det kommer att vara brist på ungdomar! Problemet är svårigheten att ordna ungdomsplatser, så att de kan passa ungdomarna. Det handlar nämligen ofta om ungdomar som har svårigheter — svårigheter i kontakten med sina kamrater men också svårigheter i kontakten med vuxenvärlden — och kanske framför allt där. Det är alltså ett mödosamt arbete att hjälpa alla ungdomar på ett riktigt sätt.
Fru talman! Jag skall inte förlänga debatten särskilt mycket mer, men jag vill slå fast en sak i anslutning till Olof Johanssons senaste inlägg. Det måste vara en angelägen uppgift för oss politiker att i varje situation bekämpa ungdomsarbetslösheten. Så länge som en enda ungdom är arbetslös är det en för mycket. Obestridligen har det skett saker och ting, men inte i tillräcklig utsträckning — det kunde ha skett betydligt mycket mer. Det som är det anmärkningsvärda och allvarliga i den här frågan är att ungdomsarbetslösheten fortfarande ökar. Det borde vi som politiker, oberoende av vilken partigruppering vi tillhör, vända oss mot, gå till kamp mot och vägra att acceptera. Jag hoppas att den här debatten ändå har varit ett led i den kampen.
Fru talman! Jag skulle vilja ta fasta på en av de ståndpunkter som Olof Johansson gav uttryck för i sitt senaste inlägg, och det är den att ungdomsplatserna bör hjälpa till att sänka trösklarna för ungdomarna att komma in på arbetsmarknaden. Om Olof Johansson har den uppfattningen, som även jag har, borde det garantera att i varje fall en faktor inte skall få spela så stor roll när det gäller att få ungdomar till ungdomsplatserna, nämligen kraven för antagande, som jag var inne på tidigare. Det är angeläget att man inte ställer orimliga eller alltför stora krav i alla sammanhang på de statliga arbetsplatserna — det hoppas jag att vi kan vara överens om. Då kanske det kan gå fortare att ordna till statliga ungdomsplatser.
Fru talman! Jag kan konstatera att Olof Johansson inte vill svara på vissa av våra frågor. Men för att vi skall få en god samordning i fråga om ungdomsplatserna måste alltså skolans syo-konsulenter fungera. Än en gång: Vad tänker regeringen göra åt deras situation?
Fru talman! Jag anser nog ändå att jag har svarat på den fråga som återkommit då och då om förlängningen av ungdomsplatserna. Regeringen fattade alltså i torsdags beslut om att en sådan förlängning skall ske och om hur man skall disponera de pengar som finns under innevarande budgetår och under nästa budgetår. De som har tillträtt en sådan ungdomsplats före den 31 maj får också fortsätta på den platsen. Sedan är det klart att det därutöver finns en del problem som måste lösas. Det är därför vi har en särskild beredningsgrupp med berörda myndigheter inom departementet. Det arbetet bedrivs naturligtvis så fort som det är möjligt. Jag har ingen motvilja att besvara dessa frågor, utan det finns här en del tekniska problem som måste lösas. Det är bara att konstatera hur verkligheten är. Det är fråga om samordning med yrkesintroduktionen, det är inträdesregler, försäkringsfrågor och inte minst samråd med parterna. Ni begär direkta besked om dessa saker, och jag säger att detta arbete pågår så snabbt som det är möjligt. Ett viktigt och grundläggande problem är naturligtvis också att vi inte skall locka 16-17-åringar att i första hand ta ungdomsarbetsplatser om de kan få vidareutbildning. Det är sådana saker som vi hanterar med högsta prioritet. Jag tycker också att det är bra att det är många som intresserar sig för dessa saker och ställer frågor och bevakar dessa problem i förhållande till länsarbetsnämnder och olika myndigheter och förvaltningar. Ibland får man en något mer gråmelerad bild av verkligheten. Jag tror att det krävs ett opinionstryck för att ungdomarna skall få en chans, och jag tycker att det från den synpunkten är bra att så många ställt upp i denna debatt. Jag skall, som sagt, gärna återkomma och för offentligheten redovisa det som myndigheterna i realiteten har åstadkommit. Jag tror helt enkelt att det är viktigt att vi redovisar hur staten sköter sitt ansvar här. I varje skall jag så långt det är möjligt medverka till att så sker. Jag hoppas att de sektorer som jag inte är direktansvarig för i regeringen, dvs. länsarbetsmyndigheterna, Nr 143 också ställer upp och gör det snabbt i det här arbetet, så att man inte får Måndagen den uttalanden av typen att det här tänker vi ta tag i framåt hösten. Jag säger inte 10 maj 1982 detta utan anledning. Detta är en fråga som brådskar, och det hoppas jag att alla har klart för sig. Om driften vid

Fru talman! Gunnel Jonäng har frågat mig på vilket sätt jag är beredd att ingripa och vilka åtgärder jag är beredd att vidtaga för att sysselsättningen i de berörda orterna, dvs. Söderhamn och Delsbo, som avses i hennes fråga. Karin Nordlander har frågat mig om vad jag tänker göra för att löftet om fortsatt drift vid L M Ericssons dotterföretag i Oskarshamn skall hållas. Tommy Franzén har frågat mig på vilket sätt regeringen kommer att försöka förhindra L M Ericssons planerade nedskärningar i Stockholm och Visby. Bertil Måbrink har frågat mig dels om regeringen ämnar förhindra L M Ericssons planerade nedläggningar i Delsbo och Söderhamn, dels på vilket sätt regeringen ämnar avkräva socialt ansvar av L M Ericsson. Jag besvarar interpellationerna och frågan i ett sammanhang. Enligt vad jag har erfarit har MBL-förhandlingar nyligen inletts om minskning av sysselsättningen vid Ericssonkoncernens fabriker i Delsbo i Hudiksvalls kommun, i Söderhamns kommun samt i Visby kommun. Förhandlingar har vidare inletts om nedläggning av fabriken i Oskarshamn och flyttning av lagret från kommunen. Eftersom förhandlingarna pågår är jag inte beredd att närmare kommentera situationen. Jag vill emellertid nämna att företaget enligt vad jag har erfarit vid tidigare personalminskningar på andra orter har vidtagit åtgärder för att bereda friställd personal alternativ sysselsättning. Sådana åtgärder planeras i fråga om den nyligen beslutade nedskärningen av personalen i Oskarshamn. Jag har vid kontakter med företagsledningen erfarit att man avser att vidta liknande åtgärder om de personalminskningar realiseras, som man nu förhandlar om. Jag är medveten om den situation som råder i kommunerna. Det är därför väsentligt att kommunerna, länsstyrelserna och utvecklingsfonderna tar initiativ för att söka lösa sysselsättningsproblemen och därvid utnyttjar de resurser regeringen under senare år tillskapat för att stimulera nyföretagande och expansion. De omedelbara sysselsättningsproblemen, som givetvis förvärras om Ericssons personalminskningar realiseras, får dock i första hand lösas med sedvanliga arbetsmarknadspolitiska medel.

Fru talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret på min fråga. Jag vill dock påpeka att eftersom industriministern valt att lämna svaret i en interpellationsdebatt, så borde jag ha fått svaret tidigare. Det har inte kommit mig till del förrän jag kom hit till riksdagen nu i dag. Det var ett chockbesked för Hälsingland och Gävleborgs län som vi fick från L M Ericsson nyligen om neddragning med ca 550 personer. För Delsbo i Hudiksvalls kommun innebär detta säkerligen att fabriken försvinner. Det sker samtidigt som det andra stora företaget i Delsbo, ljusfabriken, drar ned sysselsättningen. Det är en katastrof för Delsbo om Ericsson fullföljer sina planer — varken mer eller mindre än en katastrof. Den andra stora neddragning som Ericssons gör i Hälsingland är i fabriken i Söderhamn. Söderhamn är en kommun som redan är utomordentligt hårt drabbad, och neddragningarna kommer att få svår följder för sysselsättningen i Söderhamn. Det är åtskilliga neddragningar som är aktuella i Söderhamns kommun. Stora Kopparbergs Bergvik och Ala AB har flyttat administrationen för skogsdivisionen till Falun. Det bedöms att ytterligare reduceringar och förflyttningar inom administrationen kommer att ske successivt. Boardoch plywoodtillverkningen i Ljusne har fått en nådatid på några månader, mer den 1 september nästa år kommer 70 personer att friställas där. Korsnäs-Marma har förvarnat om att produktionen inom sulfatfabriken och sågverket i Marmaverken kommer att upphöra inom en femårsperiod. Det är en nedläggning som berör 300 anställda. Sandarnes sulfatfabrik har också framtidsbesvärligheter, trots att man genomfört förstärkta marknadsföringsinsatser. Men även här är alltså framtiden oviss. Vid Kockums har redan vissa personalreduceringar genomförts, och andra planeras i framtiden. Jag vågar påstå, herr industriminister, att det finns en växande förbittring i landskapet, kanske i synnerhet över stora företag som ser till att säkra sina vinster men som inte har mycket till övers för de anställdas möjligheter till arbete och trygghet. L M Ericsson redovisade för 1981 en vinst på 1,2 miljarder. Men neddragningar är alltså ändå aktuella. Ännu mera graverande när det gäller sysselsättningen i Söderhamn är Stora Kopparbergs enligt min mening hänsynslösa agerande. 1981 hade Stora Kopparberg 227 milj.kr. i överskott vid sin kraftdivision. Men några investeringar planerar man inte i Sverige! För Söderhamn är således både boardfabriken och sulfatfabriken i Sandarne i farozonen. En referensgrupp för de anställda vid dotterbolaget Bergvik och Ala har lagt fram en skrivelse som är djupt avslöjande för Stora Kopparberg. Den visar hur man lovat investeringar i Sandarne och försäkrat attinga negativa konsekvenser för sysselsättningen skulle uppkomma genom att Stora Kopparberg förvärvade Bergvik och Ala. I dag ser man i Söderhamn och Hälsingland vad alla löften var värda. Jag frågar mig: Är det rimligt att företag år 1982 behandlar sina anställda nästan hur som helt och sätter hela kommuner i kläm? Industriverkets Var kommer krisen? visar att Mellansverige hårdast kommer att drabbas av 1980-talets industrikris. Gävleborgs läns blir ett av de län som drabbas. I Värmlands, Kopparbergs, Västmanlands, Örebro och Gävleborgs län räknar man med att 36 000 till 65 000 arbetstillfällen skall försvinna. Orsakerna är främst regionens starka beroende av stålindustrin. Detta har vi redan sett effekterna av i Hälsingland i form av problem i länets basnäringar. Sandvik har tidigare rekryterat personal från Hälsingland. Men detta är inte längre aktuellt. Framtiden ser således dyster ut för Hälsingland. Också nuläget är dystert för hela länet. Vi hade i februari en arbetslöshet på 4,8 96. I t.ex. industriministerns eget hemlän, Jämtland, ligger arbetslösheten på 3,6 90. Vi har alltså 1,2 26 högre arbetslöshet i Gävleborgs län. Fortfarande måste man beklaga att socialdemokraterna svek en gång i tiden när det gällde myntverket och dess lokalisering. Där hade det inte behövts så många socialdemokratiska röster från länet för att vi skulle ha fått myntverket lokaliserat till Söderhamn. Myntverket är ju och torde förbli en säker institution; där har antalet anställda ökat, åtminstone något. Jag är tacksam att industriministern så snabbt engagerat sig i frågan om speciellt L M Ericssons nedläggelser och indragningar. Den socialdemokratiska lokalpressen har kritiserat industriministern, men tydligen var man inte informerad om sakläget. Jag vet att industriministern var hårt pressad, men det var mycket värdefullt att industriministern trots det gav sig tid att ta emot representanter för Hudiksvalls och Söderhamns kommuner för samråd och diskussion tillsammans med länets centerriksdagsmän. Det är bra och värdefullt att industriministern har tagit kontakt med LM Ericsson och diskuterat med företaget. Jag noterar att företaget avser att vidta åtgärder för att bereda friställd personal alternativ sysselsättning. Det är, som industriministern säger i svaret, viktigt att kommuner, länsstyrelser och utvecklingsfonder tar initiativ för att försöka lösa sysselsättningsproblemen. Men att personalminskningar på 550 anställda skall klaras med i första sedvanliga arbetsmarknadspolitiska medel kan jag inte acceptera. Det gäller alltför många människor. Ytterligare åtgärder erfordras. Här har också regeringen det yttersta ansvaret. Vi diskuterade för några år sedan försöksverksamhet med metanol i Söderhamn. Jag ställer verkligen frågan, om det inte borde kunna göras någonting i den saken. Jag hoppas också att industriministern ställer upp om det blir aktuellt med löntagarägande i någon av de neddragningshotade verksamheterna i särskilt Söderhamns kommun. Sysselsättningsläget i Hälsingland och framför allt i de här berörda kommunerna, Söderhamn och Hudiksvall, är mycket prekärt. Jag vill bara till sist säga att det är oerhört viktigt att alla instanser — företag, 10 Riksdagens protokoll 1981/82:140-144 regering, kommuner, länsstyrelser, utvecklingsfonder och de berörda — gör vad man kan för att få till stånd en förbättring och åstadkomma en större trygghet för de anställda i dessa kommuner.

Fru talman! I sedvanlig ordning tackar jag för interpellationssvaret, även om det inte gett svar på min fråga, som gällde vad industriministern tänker göra för att L M Ericsson skall hålla löftet om fortsatt drift vid L ME i Oskarshamn. Jag vet inte om det är på grund av knapphändigheten vi har fått svaret så sent; det kanske är en förklaring. Regeringens lönsamhetsfilosofi när det gäller bevarandet av vårt näringsliv harinte varit särskilt hållbar. Filosofin att höga företagsvinster ger säkra jobb för de anställda är lika ohållbar. LM Ericsson, det företag som vi nu diskuterar, är inget undantag. L M E är det ledande svenska företaget inom elektronikområdet och har redovisat och gör fortfarande stora vinster på sin produktion. Men för de anställda har den ekonomiska soliditeten inte betytt någon större anställningstrygghet. Tvärtom har L M Ericsson under en dryg femårsperiod sammantaget inom sina många större och mindre företag, spridda över hela landet, successivt minskat antalet anställda med närmare 40 90. En stor andel jobb har dessutom förlagts utomlands. LM Ericsson, som gör miljardvinster, har nu tydligen för avsikt att starta en omflyttning av produktionen från den ena krisorten till den andra, och i samband med omflyttningen passar man på att minska antalet anställda med ytterligare 1600 människor. I Oskarshamn, som jag berört i min interpellation, pågick förhandlingar från semestern förra året och hela hösten om vilka som skulle få gå vid en minskning av antalet anställda. Motiveringen från huvudbolaget var då att företaget var för stort och måste krympas. 125 personer måste bort — och det var kravet för att företaget skulle få leva kvar med ca 280 anställda. Först vid jultiden var man klar med förhandlingarna, och de anställda trodde att man med detta räddat ett antal för Oskarshamnsregionen viktiga arbetsplatser. Men det höll inte längre än fram till den 5 mars i år eller drygt två månader efter det att förhandlingarna om neddragningen avslutats. Då kom de första signalerna om nedläggning av hela L M E-företaget. Redan innan den beslutade nedbantningen av företaget genomförts, vill man nu lägga ned hela produktionen. De som trodde att de hade en säkrad anställning har nu hotet över sig om en total nedläggning och arbetslöshet. Den fackliga organisationen har haft svårt att få en saklig information om motiven till en total nedläggning. Ett motiv som framförts men som helt motsäger det som förut använts är att företaget nu är för litet. Det är svårt för de anställda att förstå den argumentation som används. Det minskade byggandet av samhällsinstitutioner i landet har naturligtvis påverkat avsättningen när det gäller L M E:s produkter. Detta var de anställda tidigt klara över, och redan 1976 framfördes kravet på att särskilda resurser skulle avsättas för framtagande av nya produkter som komplement. De anställda menade att man skulle utnyttja den överkapacitet som fanns på personalsidan, även om detta inte var lönsamt på kort sikt, för ett förnyat och utökat sortiment. Det fanns också idéer som på sikt skulle kunna leda till en lönsam sysselsättning. L M Ericsson borde använda en del av sina vinster för detta ändamål. Det kan väl inte, herr industriminister, vara riktigt att ett vinstföretag som L M Ericsson, som har så stora vinster, skulle ta i anspråk de resurser som finns för att stimulera nyföretagande och expansion, som sägs i svaret? Det måste vara en felaktig väg som man nu är inne på. Om man avhänder sig det kunnande och de resurser som finns, så avhänder man sig också möjligheten till en fortsatt utveckling för L M Ericsson. Enligt vår och de anställdas mening måste det vara en fördel med de företag som nu finns spridda över hela landet, som har olika specialiteter och som kan förändras efter behov och anpassas även till den inhemska marknaden. De anställda hävdar att LM Ericsson genom ökade kontakter och genom produktionssamarbete med övrig industri kan ha en stödjande funktion. Samtidigt skapar man nya försäljningsmöjligheter. Vidare framhålls att L M Ericsson i dag har tillgänglig kapacitet i de verkstäder som man nu tänker lägga ned. Oskarshamn är en ort som drabbats jämförelsevis hårt när det gäller minskningen av antalet sysselsatta. Även om en ny ägargrupp är beredd att ta över Oskarshamns varv, har detta inte väckt några speciellt spontana glädjeyttringar bland de anställda. De 240 personer som blir kvar känner med sina kamrater som ställts utanför arbetslivet, utan stora möjligheter att få nya jobb. Detsamma gäller för dem som den här veckan lämnar L M E. Flertalet av dessa är kvinnor som hamnari en tillvaro utan hopp om nya jobb. Det är ju ingen tröst att de nu riskerar att få sällskap av dem som trodde på löftet om fortsatt jobb efter den framförhandlade minskningen i företaget. Den 1 april fanns det 430 anmälda arbetslösa i Oskarshamn. Detta antal har utökats med ett hundratal från L M E. Dessutom föreligger varsel för ca 1000 personer, utöver de nämnda, vid ett antal små industrier och verkstäder. Till detta kommer en hotande arbetslöshet även inom byggbranschen. Anläggningsverksamheten vid Simpevarp övergår nämligen i en dyster arbetslöshet. Det finns brister i fråga om samhällsbyggandet i Oskarshamnsregionen. Således borde man nu passa på att bygga: Man har ju arbetskraft nästan gratis, om man räknar bort de summor som måste betalas för dem som är arbetslösa. I Oskarshamnsregionen kräver nu befolkningen att regeringen skall infria sina löften. Det gäller löftet om stöd för en rekonstruktion av Oskarshamns varv, och det gäller att man skall medverka till att L M Ericsson tar sitt ansvar genom att låta verksamheten vara kvar. Resurser måste satsas på att, som de anställda krävt, en kompletterande produktion tas fram. Byggverksamheten kan stimuleras genom igångsättandet av planerat samhällsbyggande, exempelvis när det gäller byggandet av posthus och polishus. Invånarna vill också gärna veta vilken alternativ sysselsättning som L M Ericsson planerar för dem som nu går arbetslösa och för dem som riskerar De anställda har f. ö. ställt en rad frågor till ansvariga inom koncernen. Bl. a. har man ställt följande fråga: På vilket sätt kommer L M Ericsson att ta sitt sociala ansvar på de orter där man förutser personalminskningar som drabbar både kommuner och anställda mycket hårt? I Oskarshamn efterlyser man det engagemang som Gunnel Jonäng här talade om, och det gäller också det intresse som statsrådet tydligen visat i Söderhamn och Delsbo. Enligt vad man kan läsa ut av interpellationssvaret har industriministern fått någon form av garanti. Men också de arbetslösa borde få ett besked. De sedvanliga arbetsmarknadspolitiska medel som man hänvisar till har ju hittills visat sig helt otillräckliga.

Fru talman! Det svar som industriministern har lyckats åstadkomma är innehållsmässigt mycket svagt. I motsats till Gunnel Jonäng, som — kanske av partilojalitet— prisade svaret, tycker jag att det är ett oerhört dåligt svar, som definitivt inte ger dem som nu står inför risken att bli arbetslösa någon tröst eller framtidstro. Man borde kunna begära mer av en industriminister. Men inte nog med att svaret är innehållsfattigt — det var över huvud taget svårt för mig att få det i min hand. Det var först efter efterlysningar här i riksdagen i dag som jag för några timmar sedan lyckades få svaret. Jag var inte så lyckligt lottad som industriministerns partikollega, som tydligen hade svaret liggande i sitt fack. Orsaken till att jag ställer frågan på vilket sätt regeringen kommer att försöka förhindra L M E:s planerade nedskärningar i Stockholm och Visby är bl.a. arbetsmarknadssituationen. Arbetslösheten tilltar utan dessa planerade och till viss del redan beslutade nedskärningar. För Stockholms län är situationen långt ifrån problemfri, även om den sittande regeringen utropat sig själva som världsmästare i att bekämpa arbetslöshet. Att antalet direkt arbetslösa, bortsett från alla som sysselsätts provisoriskt genom olika arbetsmarknadsåtgärder, uppgår till omkring 150 000 — varav 15 000 återfinns i Stockholms län — tycks inte det minsta bekymra industriministern, i varje fall inte av svaret att döma. I sitt nästa inlägg kommer han väl i gammal vanlig ordning att säga att Stockholms län har den mest gynnsamma arbetsmarknaden i landet. Sakförhållandena visar någonting annat. Stockholms län har drabbats hårt av minskningen av antalet anställda inom industrioch byggnadsverksamheten. Under 1970-talet försvann inte mindre än 40 000 arbetstillfällen inom dessa branscher. Också de första åren under detta decennium har dessa typer av arbetstillfällen drastiskt minskat. Fram till 1985 beräknas ytterligare 10 000 industriarbetsplatser försvinna, om inga motåtgärder sätts in. Många är de arbetstillfällen som de stora företagen, däribland L M Ericsson, flyttat till utlandet. Arbetslösheten i detta län tilltar trendmässigt och i verkliga tal. Orsaken till detta är bl.a. regeringens medvetet arbetslöshetsskapande politik. De kraftiga nerdragningarna av den offentliga verksamheten drabbar inte minst Stockholmsregionen, då det är just denna typ av verksamhet som övertagit ledarrollen när det gäller sysselsättningen i länet. F. n. går det mellan tre och fyra arbetslösa på varje ledigt jobb. Jag är i och för sig fullt medveten om att situationen är värre på andra håll i landet och på andra håll i den kapitalistiska industrivärlden, men det hjälper knappast de arbetslösa här, särskilt inte de unga, som i stora skaror kommer ut på arbetsmarknaden och efterfrågar jobb. 13 000 ungdomar går i vår ut de gymnasiala linjerna. De vill sannolikt ha jobb, inte en klapp på axeln av regeringen med en hälsning om att det är ändå värre på andra håll. Situationen på Gotland präglas av minst lika låg grad av sysselsättning som i Stockholms län. För dem som söker sin försörjning vid L M E-fabriken i Visby är framtiden i allra högsta grad oviss. Detsamma gäller andra som efterfrågar jobb på Gotland. Av de här redovisade skälen är det anmärkningsvärt att industriministern inte ställer ett enda krav på L M Ericsson eller anger ett enda förslag på hur de verkningar som nedläggningar av produktionsdelar medför skall elimineras. Ett luddigt ordsvammel om utvecklingsfonderna och sedvanliga arbetsmarknadspolitiska medel ger inga jobb och ställer inga krav på företaget att skaffa någon form av ersättningsindustri. Det är för landet totalt kraftiga minskningar som L ME under årens lopp har presenterat. Från att 1976 ha sysselsatt ca 15 300 personer kommer man 1985 inte att sysselsätta mer än 6 700, enligt nu framkomna planer. Dessa planer på minskade verksamheter brukar överskridas, och det ger vid handen att sysselsättningen vid L M Ericsson i Sverige i framtiden endast kommer att visa sig i historieböckerna. Det är alltså fråga om att på mindre än tio år minska verksamheten med ca 60 90. Detta är allvarligt, och det borde innebära att regeringen, i likhet med de anställda, också kräver att företaget skapar ersättningsindustri. Lokaler för sådan ersättningsindustri finns det gott om i redan nedlagda delar av fabrikerna både i Stockholm och på andra håll. Jag skulle i anslutning till vad Karin Nordlander sade om L M Ericssons enorma vinstutveckling vilja ställa en fråga till industriministern: Kommer regeringen inte att ställa några som helst krav på L M Ericsson om ersättningsindustrier, och om så inte är fallet, varför gör man inte det? Är inte L M Ericsson av sådan storlek och har sådan verksamhet att regeringen skulle kunna ställa ett sådant krav på företaget?